Herr talman! Det var en märklig företrädare för finansutskottets majoritetsförslag som uppträdde här i talarstolen. Inte en siffra var tydligen rätt i det betänkande som Burenstam Linder skrivit på. Jag tycker att detta bekräftar vad jag sagt om hur illa folkpartiet skött den parlamentariska handläggningen av den ekonomiska politiken. Sedan formade sig Burenstam Linders anförande till ett generalangrepp mot skattepolitik och skattetryck i gammal dålig högerstil. Nu skall skattepolitiken diskuteras senare. Men jag tycker att en sak borde man kunna få reda på av Burenstam Linder, nämligen hur det kunde komma sig att skattetrycket, mätt som andel av nationalinkomsten, under herr Bohmans tid 91 som ekonomiminister ökade snabbare än under någon annan motsvarande tidsperiod när finansministern hette Gunnar Sträng. Varför blev — helt enkelt — moderaterna i regeringsställning ett sådant skattehöjarparti? Det skall bli intressant att höra om Burenstam Linder är beredd att ta en del av ansvaret eller om vi nu, liksom av Nils Åsling, skall få höra att den här skattepolitiken var fel men att det inte fanns, som det hette, reella förutsättningar för moderaterna att driva en riktig skattepolitik i högerstil. Burenstam Linder säger också att budgetunderskott är farliga. Där är vi tydligen ense. Och han efterlyser konstruktiva idéer. Ja, vad har han då själv att komma med? Det första är det vanliga, att man skall vara återhållsam med nya, stora utgifter, och det låter sig väl sägas. Men också här uppstår frågan hur moderata samlingspartiet i två år kunde medverka till att statsutgifterna ökade med 40 miljarder mer än statsinkomsterna under samma tid. Kan det möjligen illustrera att det är lätt att från riksdagens talarstol stå och kräva återhållsamhet och en helt annan sak att ställas inför resultatet av en misslyckad ekonomisk politik? Den andra konstruktiva idén är att Burenstam Linder nu — och det var inte alls oväntat — står och lovar stora, nya skattesänkningar. Men om de skattesänkningarna inte skall leda till ännu större budgetunderskott, vem skall då betala dem? Man kan tala mycket om att detta på lång sikt får alla möjliga positiva effekter på tillväxten, men omedelbart och för överskådlig tid blir effekten försvagade statsinkomster. Och frågan är vem som skall betala. Är det de arbetslösa, pensionärerna, de sjuka? Det har förts fram diverse moderata idéer under senare tid om hur betalningen för den offentliga servicen skall lastas över på de svagaste grupperna. Nej, herr talman, det var en riktigt reaktionär salva som herr Burenstam Linder avlossade. Det är tydligen två års undertryckt ilska som Burenstam Linder nu låter gå ut inte bara över oss socialdemokrater utan också över sina forna regeringskamrater.

Herr talman! Jag skall inte direkt polemisera mot Staffan Burenstam Linder. Vi har ju samma uppfattning när det gäller finansutskottets betänkande, och vi har också i huvudsak samma uppfattning när det gäller det aktuella skattebeslutet. Där hade vi från både moderaternas och folkpartiets sida önskat en något större marginalskattesänkning. Men vi har fått acceptera en lägre nivå på skattesänkningarna för att få igenom någon marginalskattesänkning alls. Det är inte heller riktigt att beskriva situationen inför det beslut som nu skall fattas så att det kommer att bli motstridiga beslut. Däremot kan jag gärna hålla med om, vilket jag sagt tidigare i en diskussion med Kjell-Olof Feldt, att procedurordningen inte är tillfredsställande. Det finns inte i riksdagen någon form för samordning när det gäller ekonomiska beslut av det här slaget. Jag tycker att denna slutsats bör kunna leda till att vi i lugn och ro sätter oss ner och mellan partigrupperna försöker diskutera oss fram till en bättre tingens ordning. Jag skall gärna medverka till att det kan ske i finansutskottet. Nr 54 Ytterligare en liten kommentar till Staffan Burenstam Linders inlägg. Han Torsdagen den sade att vi inte borde höja löneskatten. Nu har vi ju i enighet mellan de tre 14 december 1978 icke-socialistiska partierna tagit bort löneskatten, dvs. den allmänna arbetsgivaravgiften. Vad Staffan Burenstam Linder nu diskuterar är att man inte borde genomföra de höjningar av arbetsgivarnas sociala avgifter som riksdagen redan beslutat om. Där har vi sagt att det nu inte är möjligt med hänsyn till kostnaderna för olika sociala åtaganden, även om det finns skäl att ytterligare förbättra de svenska industriföretagens relativa kostnadsläge. Men vad vi i utskottsmajoriteten säger och som både Staffan Burenstam Linder och jag har skrivit under är att någon förändring av arbetsgivaravgifterna, utöver vad riksdagen redan beslutat, i nuvarande läge inte är aktuell. Något yrkande härom har inte heller förts fram. Också på den punkten är vi alltså på samma linje.

Herr talman! Den fråga som herr Feldt tog upp behandlade jag i mitt första inlägg, men herr Feldt kanske lyssnade illa. Jag förkunnade att under vad herr Feldt kallade ”herr Bohmans tid som ekonomiminister” gjordes på den statliga sidan stora förändringar i den bemärkelsen att skattesatser sänktes. Socialdemokraterna har ju livligt protesterat mot detta, så det kan inte vara er obekant. Löneskatterna sänktes, marginalskatter sänktes, indexregleringen genomfördes. Jag sade också, herr Feldt, att vissa indirekta skatter hade höjts för att skapa bättre balans när det gäller olika förhållanden som var resultatet av socialdemokraternas tidigare misslyckade ekonomiska politik. Jag konstaterade vidare att trots höjningarna av de indirekta skatterna har under herr Bohmans tid som ekonomiminister andelen av skatter till staten snarast minskat under dessa år. Däremot är det fullständigt riktigt att de kommunala skatterna har ökat och det är ytterligt oroande. Men i det avseendet hade ekonomiminister Bohman inte någon direkt befälsrätt. Det hade däremot väl så många av dem som herr Feldt har som partivänner ute i kommunerna och som gärna medverkade till olika kommunala skattehöjningar. Men de är nu djupt oroade av att kommunerna fortsätter denna politik, för det kommer att ta en ände med förskräckelse. När jag gör vad herr Feldt kallar ett generalangrepp på skattepolitiken, så är jag inte ensam. Det kallades en reaktionär salva, och det uttrycket kan man bara använda om man är absolut ointresserad av vad som står i tidningarna och hur debatten f. n. går ute i landet. Om det som jag säger skall kallas för reaktionärt, så är en lång rad av människor, som står herr Feldt ganska nära, precis lika reaktionära. Det är icke reaktionärt att i dagens läge påpeka de olika problem som är förenade med att riksdagens ledamöter — men inte svenska folket i övrigt — håller på att lura sig själva att tro att höjningar av skattesatser är samma sak som att skatteinkomsterna strömmar in. Höjningar av dessa skattesatser leder i stället till en försämrad ekonomisk utveckling i landet. Och det är f. n. 9 en allvarlig förklaring till att budgetunderskottet är så stort som det är. Att budgetunderskottet under den senaste tvåårsperioden har tillåtits öka har två anledningar. Den första är att det ur konjunkturpolitisk synvinkel var motiverat att föra den typen av finanspolitik då. Men det är mycket farligt — det har jag också sagt förut — om den typen av budgetpolitik fortsätter under en uppgångsfas. Den andra anledningen till att utgifterna ökade är att det på grund av tidigare socialdemokratisk politik blev nödvändigt med stora transfereringar till olika företag som höll på att gå över styr. Det är förklaringarna till budgetunderskottet, herr talman.
Herr talman! Låt mig först bara notera att Björn Molin tog emot loskan från Staffan Burenstam Linder utan att våga försvara sig. Det är dystert att folkpartiet lägger sig så platt på rygg inför den här typen av angrepp mot en någorlunda förnuftig och progressiv politik. Jag vill ta upp en sak som Staffan Burenstam Linder sade tidigare. Han frågade mig: Varför är det orättfärdigt att avskaffa inflationen? Det är möjligt att han sade fel, men om han menade vad han sade, skulle det alltså vara en fråga apropå vår kritik av indexregleringen av skatteskalan. Men indexregleringen avskaffar minsann inte inflationen; den håller snarare kvar inflationens orättfärdiga fördelning i samhället. I varje fall fördelar den skattesänkningar på ett orättfärdigt sätt och tar inte hänsyn till hur inflationen i realiteten slår på olika befolkningsgruppers levnadsstandard. Staffan Burenstam Linder kallade löntagarfonderna för fackföreningsägda fonder. Jag måste fråga honom varifrån han har hämtat informationen att de skulle vara fackföreningsägda. Det finns inte något förslag från vårt håll med det innehållet. Apropå den förda skattepolitiken under trepartiregeringen förklarar nu Staffan Burenstam Linder att de statliga inkomstskatterna sänktes. Det är förklaringen —till vad? Jo, till att budgetunderskottet har ökat så pass kraftigt. Det var just den poängen jag försökte hämta hem i mitt tidigare inlägg. Sedan är det nog bra att herr Bohman inte har någon befälsrätt över kommunerna. Jag tror att den sortens kommando skulle skapa ännu större problem för möjligheterna till en vettig utveckling på det området. Vad är det som är reaktionärt i det som Staffan Burenstam Linder för fram? Jo, för det första går de skattesänkningar han talar om systematiskt till högre inkomsttagare och till människor med god ekonomisk ställning. De ökar alltså ojämlikheten i förmögenheter och i inkomster. För det andra kommer betalningen — för den kommer att utkrävas! — att tas från de grupper som har det sämst ställt. Det betyder sämre omvårdnad, sämre förhållanden i skolorna, sämre möjligheter för pensionärer och andra att leva ett liv med en hygglig standard. Det är priset för att denna politik skall kunna genomföras, och därför är det reaktionärt i och med att ni icke på något sätt kan visa hur en sund och ansvarsfull finanspolitik skall kunna förenas med så utomordentligt lättsinniga och långtgående skattesänkningslöften. Nr 54 Till slut, herr talman! Staffan Burenstam Linder talar om de välsignelser Torsdagen den som genom den sänkta arbetsgivaravgiften i glesbygdsområden har skapats 14 december 1978 för handeln inom dessa områden. Låt mig då bara påminna om att ifall det är något han har fått kritik för är det just för sin oförmåga att lösa problemen för glesbygdshandeln. Där begärs i dag mångdubbelt större bidrag för att kunna klara denna handel. Problemen där har alltså inte på något sätt lösts genom de sänkta arbetsgivaravgifterna.
Herr talman! Beträffande handeln vill jag påminna herr Feldt om att det under min tid som handelsminister var avsevärt färre butiksnedläggningar än under herr Feldts tid. När jag tog upp en central kritik mot att löntagarfondsdebatten starkt försvårat människors lust att investera f. n., har herr Feldt — observera det! — ingen annan invändning att komma med än att jag sade fackföreningsägda i stället för fackföreningsstyrda. Det var hans enda invändning; annars är tydligen herr Feldt helt ense med mig om det mycket allvarliga i det hot som löntagarfonderna utgör mot ett ekonomiskt uppsving i landet. Jag upprepar, herr talman, att om man avskaffar inflationen behövs det ingen indexreglering av skatteskalan. Eftersom socialdemokraterna gör gällande att indexregleringen är en sådan ruskig företeelse, socialt orättvis och annat, måste ju därav även följa slutsatsen att avskaffandet av inflationen skulle vara socialt orimligt. Det visar bäst hur innehållslös er kritik av indexregleringen är, och det är väl bara att vänta på att den dagen skall komma då ni upphör med den kritiken. Herr Feldt kommer så med de sedvanliga frågorna: Vem skall betala kalaset, om man gör en skattesänkning? Är det pensionärerna, som skall få det sämre? Är det sjukvårdsinsatserna som skall gå ner? Men herr Feldt har fullständigt missuppfattat detta. Det är nämligen så, att det stora hotet mot pensionärerna f. n. kommer från en skattepolitik som gör att den ekonomiska utvecklingen i landet är så mycket svagare än vad den skulle behöva vara. Jag vet att herr Feldt, eftersom han inte alls — jag upprepar det — är någon dumbom, förstår detta. Det är åtminstone alldeles uppenbart att Gunnar Nilsson har gått och grubblat på detta, eftersom han säger att det kanske blir så att löftena till pensionärerna inte kan infrias. Jag tycker att det är ynkligt att detta skall behöva sägas, men det blir resultatet av en dålig politik. Herr Feldt försöker sätta in en demagogisk stöt mot mig då han säger att jag, när jag talar på det sätt som jag gör, är ett hot mot pensionärerna. Det vore eländigt om denna riksdag låter lura sig att gå på denna typ av ytterst billig demagogi och icke i tid ändrar skattesystemet så att det inte går alldeles åt skogen. Herr Feldt säger att de lågavlönade och de sämst ställda i samhället skulle skadas av en sådan omläggning som jag har talat för. Får jag fråga herr Feldt med hjälp av en bild: Vilka är det som drunknar först när en båt havererar? Det brukar vara de som sitter längst ner. Jag tror att den bilden stämmer rätt 9 bra också här. Om skattesystemet gör att det blir kaos i ekonomin blir det inte de högutbildade eller med dem jämställda som får det svårast utan just pensionärer och liknande grupper. Det blir dessa som får det svårt att reda ut sin situation, och det måste vi förstå i tid i vårt land.

Herr talman! Vi har i vår motion 1978/79:96 vänt oss mot de nuvarande principerna för inriktningen av den ekonomiska politiken. Det har vi gjort därför att vi anser att dess verkningar är förödande för svensk arbetarklass. Den folkpartistiska regeringens linje har sammanfattats i propositionen nr 50. Dess syfte är att motivera en fortsättning av den Bohmanska svångremspolitiken, ty det är den som är vägledande, trots allt spegelfäkteri. Tillkomsten av en folkpartistisk minoritetsregering innebär ingen politisk kursförändring — det torde alla vara på det klara med. Ingenting kommer att bli bättre för svensk arbetarklass. Ännu fler människor kommer att bli arbetslösa, priserna kommer att stiga, så ock hyror, taxor och på sina håll också kommunalskatten. De rika knösarna kommer också att fortsätta som förut. Vi har nu en industriminister som har stora aktieinnehav och är en av storfinansens betrodda. Blod är tjockare än vatten, heter det ju i ett gammalt ordspråk. Han kommer förmodligen att vara ännu mer lyhörd än sin föregångare för storkapitalets önskningar när det gäller uppläggningen av den ekonomiska politiken, stödet och bidragen till den svenska storfinansen. Sverige leds nu av en regering som är bildad av ett parti som under många år öppet finansierades av svenskt storkapital. De som finansierade och finansierar detta parti kräver nu sin utdelning — och de får den. De förslag som presenteras på det skattepolitiska området gynnar framför allt höginkomsttagarna. Det frikostiga stödet till svenskt industrikapital skapar inte full sysselsättning men är till glädje för aktieägarna som äger och bestämmer inom svenskt produktionsliv. Den svenska ekonomin styrs inte mot några långsiktiga sam hällsmål. Den styrs i stället av kapitalstarka grupperingar som har högsta möjliga vinst som sin ledstjärna. Om vinsten inte blir nog stor på hemmaplan, investeras resurserna utomlands eller hålls tillbaka i väntan på bättre tider. I april i år räknade den borgerliga regeringen med ett budgetunderskott på över 38 miljarder kronor. Nu kan man se att beräkningarna inte räcker och att budgetunderskottet kommer att växa. Förklaringen är bl.a. den enorma generositeten gentemot de kapitalägande, de stigande militärutgifterna, de öppna möjligheterna till kapitalexport och den åtstramning som har skett och som har minskat den privata och den offentliga konsumtionen. Det är med rasande fart som svenska statens finanser har försämrats under 1970-talet. Under senare hälften av 1960-talet de första fem åren på 1970-talet ökade underskotten till i genomsnitt 7 Torsdagen den miljarder. Det var ju småpotatis jämfört med dagens ekonomiska situation. 14 december 1978 Nu handlar det om 40-50 miljarder per år. Kjell-Olof Feldt talade i dag om det som måste hända när ekonomin kommer in i normala gängor. Han tror uppenbarligen också på kapitalismens självläkande krafter. Men sanningen torde vara att även svensk kapitalism har haft sin guldålder och är på väg nedåt, även om den trenden tillfälligtvis kan brytas. Vad som nu krävs för att varaktigt bryta den nedåtgående trenden i svensk ekonomi är grundläggande förändringar av maktoch ägandeförhållandena. Man måste bryta kapitalets diktatur över produktion och sysselsättning. From kolartro på att man med kapitalismen i orubbat bo skall kunna skapa utveckling och full sysselsättning är att hänge sig åt illusioner. Ju fortare svensk socialdemokrati inser det, desto bättre är det för svensk arbetarklass. Från borgerligt håll talar man om bättre tider och en förväntad konjunkturuppgång. Staffan Burenstam Linder stod alldeles nyss i denna talarstol och sade: Låt oss inte luras av de optimistiska konjukturrapporter som nu kommer till synes. Det var det enda i Staffan Burenstam Linders anförande som jag oreserverat kan instämma i. Jag säger också: Svenska folk, låt inte lura er! Det är sken och bländverk, avsett att dämpa den växande oron bland löntagarna. Kapitalismen är ohjälpligt i utförsbacken, och någon ny guldålder väntar inte bakom hörnet. När man från borgerligt håll talar om bättre tider och en förväntad konjunkturuppgång tror man förmodligen också på det. Strategin är att återhämtningen skall ske så att monopolen och storkapitalet stärker sin maktställning och får höjd avkastning på det arbetande kapitalet. Det kräver en ekonomisk politik som inriktar sig på återhållsamhet när det gäller standarden för vanligt folk, samtidigt som monopolen får stimulanser av skilda slag. Den verkliga regeringen i vårt land är regeringen Wallenberg. Det är den som styr svensk politik — inte den borgerliga regeringen; den styrs av den kapitalistiska utvecklingen. Men det betyder ju inte att den borgerliga regeringen kan slippa undan sitt ansvar. Det skulle kunna finnas utrymme för en annan politik även inom det här samhällets ramar. Man behöver exempelvis inte anslå 14 miljarder till militära ändamål. Man behöver inte låta kapital strömma ut ur Sverige för att investeras utomlands. Man kan höja bolagsskatterna, klämma åt skattesvindlarna och spekulanterna. Man kan satsa på statlig företagsuppbyggnad, mera bostäder, barnstugor osv. Den verkliga tryggheten för arbetarklassen kan aldrig skapas under kapitalismen. Men vi hade inte behövt ha en halv miljon arbetslösa, som det ju är i realiteten, om de borgerliga fört en annan politik. Nils Åsling sade i den här debattens inledning att trepartiregeringens stabiliseringspolitik varit framgångsrik. Man må ju säga: Gud bevare svensk arbetarklass från sådana fortsatta framgångar! I realiteten en halv miljon 9” arbetslösa, därav närmare 50 000 ungdomar, priser och hyror som har nått svindlande nivåer, företagsnedläggningar runt om i landet och nya varsel om permitteringar för varje dag som går. En framgångsrik stabiliseringspolitik, sade Åsling. Gå ut och säg det till barnfamiljerna, till låginkomsttagarna och pensionärerna. Det kommer att betraktas som ett blodigt hån mot de stora grupper som nu kämpar med växande ekonomiska bekymmer. De ser ingenting framgångsrikt i den politik Åsling så belåtet talade om. Björn Molin sjöng samma höga visa till den borgerliga politikens lov — och den klingade lika falskt. Arbetarpartiet kommunisterna vill plädera för motsatsen till den politik som nu utformas i monopolens intresse. Vårt recept mot krisen är utvidgad reformpolitik och förstärkt köpkraft i stället för sänkt levnadsstandard, ökad arbetslöshet och nedskärningar av den offentliga sektorn. Vi ställer parollen om att försvara levnadsstandarden, arbetarnas reallöneutveckling och jobben. Vi ställer parollen om en antimonopolistisk front för ett demokratiskt alternativ till den nuvarande politiken. Det bör enligt vår mening innehålla följande huvudpunkter: Vi vill ha åtgärder till försvar och utvidgning av de arbetandes köpkraft, så att den inhemska produktionen stimuleras och därmed också kapacitetsutnyttjandet inom industrin. Vi vill ha en förstärkning av de socialpolitiska insatserna genom bl.a. en höjning av barnbidragen. Vi kräver ökade investeringar i bostadsbyggandet med betoning på flerfamiljshus. Vi har väckt förslag om utformandet av en handelsoch valutapolitik som stoppar kapitalexport och valutautflöde och som innebär en nyorientering av handeln och det ekonomiska samarbetet med de socialistiska länderna. Vi har i olika sammanhang krävt en samhällelig styrning av investeringspolitiken och en statlig aktivitet som innebär ökad vidareförädling av svenska produkter för att man skall stimulera sysselsättningen och förhindra att regioner utarmas, vilket nu sker. Våra krav för en demokratisk politik finns sammanfattade bl.a. i motionerna 96, 97, 98 och 100. Herr talman! I dag går alltför många människor utan arbete. Och många som har arbete går i fruktan för att förlora det. Det går nu inte en dag utan att människor blir arbetslösa. Inte en dag utan att det utfärdas varsel om permitteringar. Inte en dag utan att det talas om nya företagsnedläggningar. I den här kammaren brukar de borgerliga statsråden tala om att ”det är värre i andra länder” , där är ännu fler arbetslösa. Men det är en dålig tröst för svensk arbetarklass att det i andra länder finns ännu fler som är drabbade av arbetslöshetens gissel. Vad hjälper det den arbetslöse i Göteborg, Ådalen eller Norrbotten? Med hjälp av de åtgärder som vi föreslår kan det skapas nya arbetstillfällen, och det är viktigt. Men vi vill också betona att inte ens därmed kan verklig trygghet skapas för arbetarklassen. Det kan bara ske genom planhushållning och socialism. I borgerliga massmedia försöker man frammana bilden av att detta är en världsomspännande kris. Men det är inte sant. Däremot omfattar krisen hela det kapitalistiska systemet. Alternativet med planerad ekonomi, en produktion byggd på folkets behov och inte på profitjakt, skapar ingen kris. Den reella socialismens alternativ framträder tydligare och tydligare för de arbetande människorna i den kapitalistiska världen. Det är första gången på tre decennier som de utvecklade kapitalistiska ländernas ekonomi har befunnit sig i en så långvarig depression. Det börjar också stå klart för allt fler ekonomer, även borgerliga, att en stabil återhämtning och uppgång inom den här ramen inte längre är att vänta. I stället kommer de inneboende motsättningarna och de olösliga problemen innanför kapitalismens ram att förstärkas. Därmed inte sagt att en viss återhämtning inom svensk ekonomi inom den närmaste tiden skulle vara omöjlig. Med det blir med all sannolikhet en uppgång utan kraft, med relativt låg ekonomisk tillväxttakt, låg investeringsgrad och en kvarstående hög arbetslöshet och inflation. De traditionella metoderna inom den kapitalistiska ekonomin för att möta de återkommande kriserna räcker inte längre. Från storfinansens sida vill man attackera arbetarklassens redan vunna framgångar som en del av sin strategi. I bladen läser vi nu också hur regeringens näringspolitiska delegation anser att problemen skall tacklas: ingen sjukersättning vid korttidsfrånvaro och höjda sjukvårdsavgifter. Från annat håll har det höjts röster som vill spara pengar på pensionärernas bekostnad. Seriöst diskuterar storfinansens toppar införandet av någon typ av samhällskontrakt för att klavbinda svensk arbetarklass och dess organisationer. Arbetarpartiet kommunisternas väg är den motsatta. Vi anser det nödvändigt att svensk arbetarklass går till motoffensiv, rycker åt sig initiativet och banar väg för en annan ekonomisk politik än den som nu bär regeringen Ullstens signatur. Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till arbetarpartiet kommunisternas motion i anslutning till det betänkande från finansutskottet som nu behandlas.

Herr talman! I den till skatteutskottet överlämnade delen av propositionen utgör självfallet frågan om 1979 års skatter det tunga inslaget, men samtidigt finns naturligtvis andra frågor med andra tidsperspektiv som är nog så intressanta. Vi är exempelvis i utskottet överens om att folkpensionärernas extra avdrag bör ökas, och vi är också överens om att det särskilda avdraget för underhåll till icke hemmavarande barn bör höjas från 2 500 till 3 000 kr. per barn och år. Vi har heller ingenting att invända mot att det särskilda avdraget för vissa arbetskläder förlängs med ytterligare tre år. Det finns också andra intressanta saker i utskottets betänkande. Men det är klart att 1979 års skatter är den stora frågan, och jag har därför för avsikt att ganska utförligt uppehålla Torsdagen den Från samtliga partier har lämnats motioner, och från de fyra partier som är —— LL propositionens förslag som skilde sig från varandra högst väsentligt. Utöver Den ekonomiska det förhållandet att det var miljardbelopp som skilde partierna åt förelåg också Det såg i början ut att även i skatteutskottet bli en strid om procedurfrågorna, men jag måste till min glädje säga att dessa frågor så småningom löstes i sämja. Orsaken till oenigheten när det gällde proceduren var om frågan om indexreglering av skatteskalorna var så väsensskild att inte andra slags skatteskalor var likvärdiga med det systemet. Från socialdemokratiskt håll hävdade vi att skatteskalor är skatteskalor oberoende av om de är uppsatta i form av nominella belopp eller i form av basenheter, men vi fick inte stöd för denna syn bland utskottets majoritet. Nu löstes ändå, som sagt var, problemet på ett sätt som framgår av utskottsbetänkandet. Men den kompromiss som var lösningen på problemet betydde att socialdemokraterna av formella skäl i sin reservation beträffande skatteskalorna tvingades göra en hart när obegriplig tabelluppställning. I praktiken är den bara en omräkning i basenheter av de i kronor räknade jämna skiktgränser som föreslagits i socialdemokraternas motion. Man måste alltså ha motionens siffror jämsides för att lätt och snabbt kunna räkna ut skatten på olika krontal. Samma problem vidlåder f. ö. också majoritetens förslag, som också är uttryckt i basenheter. Det enda som skiljer är reservanternas fyra decimaler. Denna komplikation — nämligen att man inte direkt i lagstiftningens skattetabell kan avläsa skatten i kronor — är en av indexregleringens avigsidor. Denna väger dock ganska lätt och är av begränsad omfattning jämfört med de materiella orättvisor som ett indexsystem av skatterna enligt vårt sätt att se skapar, liksom de besvärligheter som uppstår vid tillämpningen av reglerna för den ekonomiska politiken. Reservanterna går nu, liksom socialdemokraterna alltid har gjort, mot att skatteskalorna skall vara indexreglerade och i huvudsak bundna till konsumentprisindex och att prisutvecklingen sedan något år tillbaka i tiden automatiskt skall leda till ändrat skatteuttag. Vi har alltid varit medvetna om att skatteskalorna i en period med stark inflationsutveckling behöver ses över så att progressionseffekten inte omöjliggör vettiga avtalsuppgörelser eller skapar orättvisor. Vi har givetvis varit på det klara med att det behövs mycket stora lönepåslag för att dels kompensera kostnadsstegringar i ett högre skatteprogressionsläge, dels ge någon reallöneökning. Detta är också vad som har skett nästan varje år under 1970-talet. Vi skall dock samtidigt ha klart för oss att denna anpassning inte i alla inkomstlägen har formats efter någon indexutveckling, utan tvärtom har man varje år garnas fördel. Med andra ord har man använt ändringar i skatteskalorna för Nr 54 att driva en utjämningspolitk, och man har också på detta sätt kunnat Torsdagen den förhindra att en indexreglerings orättvisor fått slå igenom. 14 december 1978 Regeringens proposition nr 50 har visat att indexreglerade skatteskalor inte fungerar. I propositionen föreslås nämligen att skatteskalorna inom ett ganska brett fält ändras utöver indexregleringens justeringar. Centerpartiet har visserligen i sin motion hävdat att bara verkningarna av indexregleringen skulle få slå igenom, men för att komma överens med sina tidigare mittenvänner så frånföll man sin ståndaktighet och gick folkpartiet halva vägen till mötes. Moderaterna föreslår ännu större förändringar av de indexframräknade skalorna, även om man sedan ställer sig såsom garant för den mindre långtgående förändring som folkpartiet och centern har kommit överens om. De förslag till förändringar av skatteskalorna som framlagts i år borde väl ha överbevisat de borgerliga om att en indexreglering åtminstone var onödig, om de inte vill instämma i mitt längre gående påstående, nämligen att systemet är direkt skadligt. På vilket sätt är då den s.k. inflationsskyddade skatteskalan olämplig eller skadlig? Jag vill i några punkter bevisa att den är olämplig eller direkt skadlig. 1. Skatteskalans index ger i dag en inkomsttagare med 200 000 kr. i årsinkomst fem gånger så stor skattelättnad som för en fulltidsarbetande person i en låglönebransch i kronor räknat. Detta tycker jag är stötande från jämlikhetssynpunkt, och jag tror inte att alla delar av de borgerliga partierna tycker att detta resultat är särskilt bra. Jag kan bara erinra om att man i alla de s.k. Hagauppgörelserna tog bort så stötande effekter, och t.o.m. den borgerliga trepartiregeringen förhindrade de mest stötande effekterna genom att höja statsskatteuttaget med 1 96 till 58 26 längst upp på inkomstskatteskalan. Jag vill säga till Staffan Burenstam Linder att det var trepartiregeringen som fastställde det högsta skatteuttaget på hösten 1976. Men på grund av indexregleringens okränkbarhet anser man sig nu inte kunna göra något åt den femdubbla skattesänkningen längst upp. 2. Varje indexreglering varhelst den än tillämpas betyder att kampen mot inflationen försvåras. Om man ändå är skyddad mot inflationens verkningar — så resoneras det — gör det mindre att inflationen finns. En indexreglering av skatteskalorna är egentligen på det här sättet indirekt ett kraftigt angrepp på skattesystemet som sådant. Som jag ser saken, fungerar nämligen hela vårt skattesystem allt sämre just därför att inflationen underminerat grunderna. Kampen mot inflationen är därför kanske det viktigaste just nu även när det gäller skattesystemet. 3. Skälet till att en indexreglering också är onödig och till att höginkomsttagarna får extra favörer är att de som har stora inkomster rent allmänt har större motståndskraft och därför klarar inflationen bättre. 4. Vad som gör indexregleringen mest orättvis är att den ger höginkomsttagarna dubbel kompensation. Då säger många: Hur kan det vara möjligt? Jo, medan en låginkomsttagare som regel måste konsumera hela sin inkomst på 101 livets nödtorft, kan höginkomsttagaren använda en mycket stor del av sin inkomst på annat sätt. Han kan använda den på ett sätt som redan är skyddat mot inflationens verkningar. I den mån pengarna sätts in på bank har man fr.o.m. nyåret inflationsskydd för 4 800 kr. och en bra råge därutöver. Men det mesta av pengarna placeras ju på annat sätt, där värdeökningen är större än inflationen. Jag behöver bara nämna alla slag av fast egendom, konst, antikviteter osv. för att få täckning för påståendet att en stor del av inkomsten för en höginkomsttagare redan är värdesäkrad. Nu ger den indexreglerade skatteskalan kompensation en gång till. 5. Anknytningen av konsumentprisindex till skatteskalan snedvrider också kompensationen. Prisutvecklingen kan vara olika under olika år, men 1977 och början av 1978 är slående exempel på hur en snedvridning kan äga rum. Dagligvarorna steg under den tiden dubbelt så mycket i pris som en del andra varor, och matpriserna steg mer än dubbelt så mycket. Den som inte har större inkomst än att nästan hela går åt för dagligvaror får genom indexregleringen en för liten kompensation i jämförelse med den som har köpkraft också för annan konsumtion. Ett annat år kan naturligtvis det här jämna ut sig, men säkert är det inte. Det jag har sagt visar också att indexreglering inte blir det millimeterrättvisa instrument som man menat att det skulle vara. 6. Det finns ytterligare ett grundläggande fel med indexregleringen. Genom att den är uppbyggd på konsumentprisindex ger den kompensation även åt den som man lönepolitiskt inte velat ge kompensation, och ju högre inkomsten är desto bättre blir kompensationen. En höginkomsttagare, som av olika skäl fått mindre löneökning än andra inkomsttagare, alltså fått en lönekompensation som inte motsvarar ökningen av konsumentprisindex, får ändå kompensation genom att skatteprogressionen blir så mycket lägre. Det betyder att man sätter ur spel den lönepolitik som man vill föra, dvs. att lönepolitiken för höginkomsttagare har förlorat en stor del av sin betydelse. Därtill skall naturligtvis också läggas att det finns en eftersläpning i varje indexsystem — det måste det finnas — som försvårar en effektiv finanspolitik. Herr talman! Jag har använt ganska lång tid till att tekniskt granska indexregleringen. En politisk granskning av den ger vid handen att de tre borgerliga partierna håller fast vid den snedvridning av bördornas fördelning som också kommit fram tidigare. De har varit mycket litet intresserade av det nytänkande som kommit till uttryck i den socialdemokratiska motionen. De borgerliga har talat om sitt intresse för den kommunala skatten och om hur olika den slår för olika medborgare, men de har inte velat vara med om den utjämning som det socialdemokratiska förslaget innebär. Som exempel kan nämnas att en person med 60 000 kr. i årsinkomst enligt det socialdemokratiska förslaget skulle ha fått drygt 400 kr. lägre skatt i den mest skattetyngda kommunen jämfört med en skattebetalare boende i den kommun som har den lägsta utdebiteringen. Det är också, skulle jag vilja säga, en form av regionalpolitik.

Moderaterna skriver ju i sitt särskilda yttrande att man för att rädda ett borgerligt huvudförslag anslutit sig till folkpartiet och centern, men att man i kammaren tänker yrka bifall till ett helt annat förslag. Ett genomgående drag hos borgerliga politiker tycks vara att vara kluven. Det gäller tydligen inte bara liberalerna. Alltnog så har man inte från borgerligt håll velat vara med om att sänka skatterna till den nivå som det stora oppositionspartiet föreslagit för de vanligaste löneinkomsterna. Skillnaden i dessa inkomstlägen, dvs. där de flesta heltidsarbetande befinner sig, är 200-300 kr. i en kommun med medelutdebitering. Först när inkomsterna kommit upp till 75 000-80 000 kr. tycker de borgerliga att det kan vara dags att sätta in de större skattelättnaderna. Innan jag lämnar 1979 års skatter skulle jag vilja ställa en fråga till majoritetens talesmän. På s. 37 och 38 i utskottsbetänkandet talar man om att åtgärder mot det kommunala skattetrycket skall prioriteras. Min fråga är om kommunalekonomiska utredningens förslag enligt majoriteten skall genomföras först av allt, och om marginalskattereformerna nu skall ske på den kommunala sidan. Säger folkpartiet det också? I reservationen 6 föreslår vi att förmögenhetsskatten skall höjas med 30 96. Anledningen härtill är att socialdemokraterna inom andra utskotts kompetensområden föreslår stimulansåtgärder för mindre köpstarka grupper. Då vi inte vill försämra budgetsaldot, har vi valt att föreslå statliga inkomstförstärkningar. Enligt vår uppfattning har trepartiregeringens svångremspolitik mest drabbat de grupper i samhället som haft de minsta resurserna, varför vi nu anser att också förmögenheterna bör vara med och bära en något större del av den statsfinansiella bördan. I reservationen 8 yrkar — underligt nog — vi bifall till propositionen och avslag på utskottsmajoritetens initiativ att ge bidrag med 4 96 till byggnadsinvesteringar samt att utöka kretsen av stödberättigade också till uthyrningsföretag. Anledningen till att vi inte velat vara med om utskottsinitiativen är att vi redan tycker att propositionens förslag är att sträcka sig så långt som skinnfällen räcker. Att nu utöka åtgärderna också till fastighetsinvesteringar för förlustföretag — för det är vad det gäller — genom att ge bidrag, måste vara att gå lite för långt. Meningen är ju att påskynda industrins investeringar. Ett bidrag till ett i hast påkommet bygge kan knappast ge samma verkan. I fråga om uthyrningslokaler så har vi gått emot bidrag och avdrag för dessa. Skälet är att det i första hand är industrins utveckling som skall gynnas. Det kommer att uppstå ett stort byråkratiskt krångel för att avgöra vad ett 103 hyreshus skall användas till, om det är uthyrt osv. Det är ju nämligen stora områden av näringslivet som inte kan komma i fråga för det här stödet. Det kommer att uppstå många svåra gränsdragningsproblem. Vi hävdar att utskottsinitiativet kommer att leda till en understödstagarmentalitet som inte förbättrar industriinvesteringarna på ett rationellt sätt. Samtidigt blir systemet krångligare. Slutligen har socialdemokraterna också reserverat sig mot den stora generositet som propositionen och utskottsmajoriteten lagt i dagen när det gäller det s.k. Annell-avdraget. Vi har ingenting emot uppmjukningar i dubbelbeskattningsregierna beträffande utdelningar på nyemissioner, då vi är medvetna om att företagen måste skaffa mera eget kapital för att klara de krav som ställs på dem och att lånat kapital är billigare f. n. för företagen än nya aktier, vilkas ägare kräver utdelning, något som normalt sker med beskattade pengar. Vad vi vänder oss emot är att propositionen går vida längre med sina förslag än vad jag här preciserat. Man föreslår helt enkelt en ny resultatutjämningsmetod genom att tillåta avdrag för utdelningar med upp till 10 26 under 20 år. Visserligen får det aldrig dras av mer än 100 96, men det skapas alltså en ny möjlighet till resultatutjämning. Enligt vår uppfattning bör det s.k. Annell-avdraget inte få användas i resultatutjämnande syfte utan endast i en rak följd av år med en fast procentsats för att få den likformighet med ränteavdrag som det så ofta är fråga om. Om man något år inte gör utdelningar, så bör heller inget avdrag komma i fråga, och finns det inget utrymme för avdrag på grund av klena vinster har man ju redan så många möjligheter till resultatutjämning — inkl. förlustavdrag — att något behov knappast föreligger av den stora valfrihet som föreslagits i propositionen. Till detta skall läggas att företagsskatteberedningens förslag snart kommer att bli föremål för riksdagens prövning. I beredningens förslag finns många uppslag till konsolideringsoch resultatutjämningsmetoder. Att då bryta ut Annell-lagen och göra om dess innebörd tycker vi är en direkt olämplig åtgärd. Herr talman! Herr Burenstam Linder gick i sitt anförande in rätt mycket på skatter, och jag kan inte underlåta att säga några ord också till honom. Herr Burenstam Linder menade att det totala skattetrycket egentligen var ointressant, om det låg på den kommunala sidan, för det var endast den statliga sidan man hade komandot över. Det här tycker jag absolut är en felbedömning. Jag trodde nämligen i min enfald — och det har jag stöd för i vad jag läst under många, många år om moderata samlingspartiets och tidigare högerpartiets skattepolitik — att det var det rorala skattetrycket man var intresserad av. Och herr Burenstam Linder kan säkert inte förneka att det totala skattetrycket under den borgerliga regeringens tid har ökat från någonting på 47 96 av bruttonationalprodukten år 1975 fram till 53 96 av bruttonationalprodukten år 1978. Denna stora ökning har alltså skett under en tid då det parti som sade, att det går att sänka skatten bara man vill, haft ekonomiministerposten i regeringen. Herr Burenstam Linder säger att man har ju lättat på skattebördan — man har tagit bort produktionsfaktorsskatter i form av arbetsgivaravgifter, man har sänkt progressionen här och där, och man har sänkt skatterna. Men samtidigt har man då ökat de indirekta skatterna. Och kommunalskatternas ökning kanske till en del beror på att staten har ålagt kommunerna vissa uppgifter som de måste betala och därmed ta ut skatt för. Det är alltså enligt mitt sätt att se det totala skattetrycket som är det intressanta, och det har ökat väldigt mycket under den borgerliga regeringens tid. Således är det något av en bluff när herr Burenstam Linder här i dag står med ett skattepolitiskt program där man säger att målsättningen är 50 96 marginalskatt men därutöver ett sänkt totalt skattetryck. Man har ju inte lyckats sänka det totala skattetrycket. Jag skulle vilja fråga vilka åtgärder det egentligen är som herr Burenstam Linder vill tillgripa för att komma ned till ett skattetryck som ligger på den nivå där han kanske vill ha det i sina program men där han i verkligheten sprungit ifrån det hela för länge sedan. Om man uppnår ett sänkt skattetryck när det gäller staten eller i varje fall en måttlig höjning bara — för det är ju det som har skett — och samtidigt finansierar detta med att låna pengar i andra länder för löpande utgifter eller låna på annat sätt, så tycker jag inte det är mycket att skryta med att man lyckats hålla det statliga skattetrycket på en oförändrad nivå. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till alla de reservationer på vilka vi socialdemokrater står, alltså reservationerna 2, 3, 4, 6, 8 och 9.

Herr talman! I mitt inlägg konstaterade jag att under den tid som moderaterna har haft ekonomiministerposten har man på den statliga sidan vidtagit ett antal åtgärder för att sänka olika skattesatser, och det var på det sättet. Dessutom sade jag att man har höjt den indirekta skatten för att täcka en del av de luckor som fanns efter en tidigare, misslyckad socialdemokratisk politik. Denna har bl.a. bestått i att betala ut stora summor pengar i industribidrag av olika slag till företag som höll på att gå över styr på grund av alltför höga kostnadsstegringar tidigare. Jag konstaterade att nettot av detta var att det statliga skatteuttaget, som en del av nationalinkomsten, snarast har minskat. Dessutom konstaterade jag att kommunerna har höjt sina skattesatser, vilket är mycket beklagligt eftersom det totala skatteuttaget har stigit till följd av detta. Det är dock så, som herr Wärnberg vet, att en regering har icke möjligheter att styra och ställa med vad kommunerna skall göra, eftersom kommunerna har egen skatterätt. Det tar i alla fall avsevärd tid innan man kan få fram olika åtgärder för att värja sig mot det synnerligen stora hot som de ständigt stigande kommunala utgifterna och skatterna innebär. Jag ger nämligen herr Wärnberg rätt i att det, när man bedömer hur landets ekonomiska framtid kommer att bli, självfallet är det totala skattetrycket som är det avgörande. Det skulle då vara ytterst oroande om det totala skattetrycket fortsatte att stiga. Det är konstigt att herr Wärnberg inte begagnar en del av sitt inlägg här till att själv uttrycka en stor oro över hur den ekonomiska utvecklingen kommer att bli om skattesatshöjningar fortsätter. Det kommer då att bli mycket sämre skatteunderlag och mycket mindre möjligheter att få in pengar till de olika betydelsefulla utgifter man har. Det är då — jag upprepar det jag tidigare har sagt — den stora risken kommer att göra sig gällande för inte minst pensionärer, men även andra, som verkligen är beroende av att det finns möjligheter att fullfölja åtagandena. Vi moderater kräver därför att man tar ett samlat grepp på skattesidan — jag har redovisat hur det skall gå till — så att man även får ner det totala skattetrycket, och däri inbegrips de kommunala skatterna, för att få en sådan ekonomisk utveckling i landet att man kan klara alla åtaganden. Det är kusligt om denna riksdagsmajoritet inte kommer i tid för att upptäcka de risker som finns.
Herr talman! Man har inte sänkt några skatter, man har flyttat om dem. Det är det enda man har gjort under den borgerliga regeringens tid, förutom att man har höjt dem. Det är väl ovedersägligt — det står i varje fall så i regeringens papper — att vi i dag har 53 96 av bruttonationalprodukten i totalt skattetryck, och vi hade mellan 47 och 48 96 när den socialdemokratiska regeringen avgick. Herr Burenstam Linder skyller alltid på att det är följder av att vi hade en socialdemokratisk regering tidigare. Men herr Burenstam Linder måste väl ändå hålla med mig om att under 1950 och 1960-talen, när socialdemokraterna hade en starkare ställning än under åren 1974-1976, var det ett mycket stort sparande i den svenska ekonomin, medan man under den tid som herr Burenstam Linder satt i regeringen har haft ett väldigt förslösande av detta sparande. Staten har alltså ätit upp hela det sparande som man tidigare skaffade sig under den socialdemokratiska regeringens tid. Allt detta sparande är inte bara den socialdemokratiska regeringens förtjänst, men det är alltså vad som har skett under den tiden. Jag tycker att det är bluff när herr Burenstam Linder talar om att man, när den socialdemokratiska regeringen avgick, fick ta hand om någonting som var så dåligt. Men det kan det ju inte ha varit. Herr Burenstam Linder föreslog alltid mycket mycket större försämringar av statens inkomster än vad socialdemokraterna gjorde, och han föreslog alltid större utgifter för staten än vad socialdemokraterna gjorde under de år vi hade jämviktsriksdagen. Den borgerliga regeringen har ju nu verkligen haft chansen att sänka skattetrycket. Man hade chansen att visa att det går att sänka skatterna, om bara viljan finns. Man hade också möjligheten att visa det trolleritrick som man pratat så mycket om, nämligen att om skatterna sänks så kommer människorna att börja arbeta så infernaliskt hårt att vi kan sänka skatterna ännu mer bara av den anledningen. Under den tid som gått sedan herr Burenstam Linder varit med om att sänka det direkta skattetrycket har bruttonationalprodukten sjunkit med åtskilliga procentenheter. Det betyder att det här trolleritricket har verkat i precis motsatt riktning. Man kan inte komma ifrån att ni har haft chansen, men ni har inte kunnat utnyttja den. Situationen är i stället att vi har ett högre totalt skattetryck efter snart tre års borgerligt regerande än vad vi hade under den socialdemokratiska regeringens tid.

Herr talman! Samtliga bedömare som inte är partipolitiskt förblindade instämmer i vad som görs gällande, nämligen att det svenska ekonomiskpolitiska läget har avsevärt förbättrats genom de olika insatser som trepartiregeringen har gjort. Den tidigare regeringen har som herr Wärnberg sade haft chansen, och den har också visat att de insatser som gjordes hade framgång. Hade man fört herr Wärnbergs politik och låtit bli att devalvera, sänka löneskatter osv., då hade konkurrensläget gentemot utlandet i dag varit 25 26 sämre. Kan herr Wärnberg föreställa sig vilket kaos som skulle ha rått här i Sverige i form av industrikriser och annat, om man hade fört den typen av politik? Den borgerliga regeringen har som sagt tagit chansen och visat att man kan åstadkomma något genom att sänka olika statliga skatter. Men sådana här saker tar tid, det ger jag herr Wärnberg rätt i. Det går t.ex. inte att under en kort period svänga hela den kommunala skutan åt rätt håll. De kommunala skattesatserna har därför fortsatt att öka, och det är beklagligt. Egentligen är det tvivelaktigt om man kommer någonstans med den här typen av debatter. Den avgörande frågan just nu är ju inte om herr Wärnberg eller jag framstår som vinnare i det här lilla meningsutbytet.

Trepartiregeringen inledde förbättringar av den tidigare politiken i vad jag i mitt huvudanförande kallade etapp 1. Den stora frågan är om de förutsättningar som därigenom råder kommer att tas till vara och om man kommer att fortsätta att försöka förbättra det svenska konkurrensoch kostnadsläget, så att vi får en rimlig ekonomisk utveckling i landet. Jag är inte alldeles övertygad om att de beslut som skall fattas i dag kommer att innebära ett steg i denna riktning. Det är alltså detta som till sist är den avgörande frågan, och inte herr Wärnbergs och mitt jonglerande med siffror hit och dit för att visa hur det har varit under de senaste åren. Ibland när jag lyssnar på debatter här i kammaren får jag intrycket att de som sist av alla här i landet kommer att förstå skattesystemets nedbrytande verkningar — och jag inkluderar här kommunalskattesatserna — är en stor majoritet här i riksdagen.

Herr talman! Jag håller med herr Burenstam Linder om en sak: Man kommer inte särskilt långt med sifferexercis fram och tillbaka. Men man kommer inte heller någonvart genom att kasta ut påståenden om att det hade varit på ett visst sätt, om socialdemokraterna hade suttit kvar i regeringsställning. Och naturligtvis kommer man ingenvart genom att angripa varandras förståndsgåvor och resonera som om det bara vore herr Burenstam Linder och några till som begriper skattesystemet. Med en sådan diskussion kommer man ingenvart. Vad som är väsentligt är att tala om den faktiska utvecklingen. Vi har ett historiskt perspektiv på vad som har hänt. Under jämviktsriksdagens tid tvingade man fram en ekonomisk stimulans som var alldeles för stor. Det tyckte jag då, och det tycker jag fortfarande. Men det var inte socialdemokraterna som tvingade fram den ekonomiska stimulansen utan andra partier. Nu har man alltså haft mer än två år på sig att bestämma sig för vad som bör göras, men man har egentligen inte kommit någonvart, utan det har blivit en ständig försämring. Talet om att det går att sänka skatterna bara viljan finns har man alltså inte kunnat leva upp till. Sedan vill jag för min del inte diskutera om devalveringen var nödvändig eller ej. Jag har ingen som helst anledning att redogöra för mitt ställningstagande i riksbanksfullmäktige och kommer alltså inte att göra detta. Utan risk för att bryta sekretessen vågar jag emellertid säga att det var den borgerliga lättsinnespolitiken i början av den borgerliga regeringstiden som gjorde devalveringen nödvändig. Man fortsatte med accelererad fart den lättsinniga politiken för att sedan dra åt svångremmen, så att människorna höll på att gå av på mitten. Det är ju den politiken som den borgerliga regeringen har fört och som nu presenteras som någonting oerhört värdefullt. Om man i år får en ökning av bruttonationalprodukten med 2 96, efter att förra året har fått en lika stor sänkning, innebär det egentligen inte någon större framgång. Lyckas man halvera en inflation som hör till västvärldens största, är det inte heller mycket att skryta med. Utgångsläget var ju utomordentligt högt. Man försöker här alltså att skapa en myt om att man för en oerhört lyckosam ekonomisk politik och att man endast spruckit i fråga om energipolitiken. Politiken har varit otroligt olycklig: ingen ekonomisk tillväxt, stor arbetslöshet och en inflation som hör till de största som vi har haft i landet. Först nu börjar man få ned inflationen. Då man har kört landet fullständigt i botten är det inte så konstigt, om det sedan börjar bli bättre.

Herr talman! På vårt håll har vi aldrig förnekat att inflationen har verkningar på skatteskalorna, utan vi har tagit konsekvenserna därav. Under hela 1970-talet har vi på ett eller annat sätt praktiskt taget varje år antingen justerat skatteskalorna eller tagit bort avgifter: det ena året folkpensionsavgiften, det andra året sjukförsäkringsavgiften, osv. Vi har alltså för att underlätta avtalsrörelserna varje år tagit hänsyn till om inflationen har varit svår. Det hade vi tänkt göra även i fortsättningen, om vi hade haft något att säga till om. Det märkliga är att även ni måste göra det, trots att vi har bestämt en indexreglerad skatteskala för år 1979. Den kommer nämligen inte att fungera. Regeringen föreslog en ändring i den, moderata samlingspartiet föreslog andra ändringar, och till slut blev det en utskottsprodukt mitt emellan folkpartiets förslag och förslaget från centerpartiet, som inte ville ha någon ändring. Även ni, som tror att ni har skapat ett instrument som är hundraprocentigt rättvist och säkert, kommer alltså att tvingas att göra ändringar varje år. Det är bättre, menar jag, att göra de ändringarna utan att vara bunden av en indexskala, som ibland slår så galet att man kanske får svårt att stå för den. De tekniska invändningar som jag hade mot indexskalan tror jag inte att någon kan förneka. I vissa lägen kan höginkomsttagare kompensera sig två gånger på grund av att de kan skaffa sig värdesäkra ting. Om vi bara har en mycket låg inflationstakt, är detta inget problem. Det har då ingen inverkan alls om man skaffar sig värdesäkra saker eller inte. Om vi inte har någon hög inflationstakt, slår ju varken indexregleringsskalan eller någonting annat, utan allt ligger stilla. Men man kanske gör ändringar ändå för att man, på grund av realökningar, vill flytta steget där en progressiv skatt tas ut. Jag tror alltså att den indexreglerade skatteskalan inte är någon lösning. Bo Lundgren sade att det var ett krångligt förslag som vi hade kommit med. Det är inte alls krångligt — 10 96 av kommunalskatten, klart slut. Det är i stället ett otroligt enkelt förslag, som dessutom ger en mycket hög kommunal skatteutjämning för människorna. Och det är inte alls krångligt i jämförelse med indexregleringen. Det är klart att Bo Lundgren tar vad han vill och att jag tar vad jag vill av Gunnar Myrdals uttalanden. Vi har enats om att hälften var bra och att hälften var dåligt. Vilken hälft som var bra resp. dålig har vi olika åsikter om. Sedan var det fråga om marginalskatterna. Skall det vara en marginalskatt på 50 96 eller, som Bo Lundgren sade, 50 96 av inkomsten som får behållas? Det har rätt stor betydelse.

Herr talman! Bo Lundgren säger att vi har tvingats genomföra skatteom — Den ekonomiska läggningar praktiskt taget varje år under 1970-talet. Vi har velat ta hänsyn till inflationens verkningar på skatteskalorna och har gjort det på det sättet. Men vi har inte gjort justeringar i skatteskalan blint efter en indexreglering, utan varje gång en sådan ändring skett har det också skett någon justering mellan olika inkomstgrupper. Bo Lundgren menade att detta skulle försvåra avtalsuppgörelser, men jag kan tala om för Bo Lundgren att varje sådan här omläggning har skett efter förhandlingar med arbetsmarknadens parter, så det har inte varit särskilt svårt att få till stånd dessa uppgörelser. Tror Bo Lundgren att det försvårar mindre att man under en pågående avtalsperiod höjer mervärdeskatten? Tror Bo Lundgren att löntagarna har lättare för att göra upp ett nytt avtal, om sådana saker inträffar — det hände ju under trepartiregeringens dagar? Tror Bo Lundgren att det blir lättare att komma tillbaka till arbetstagarparten och säga att de pengar som ni avstod från under förra avtalsrörelsen har vi nu gett tillbaka till arbetsgivarna? Tror Bo Lundgren att det kommer att underlätta avtalsrörelserna? Bo Lundgren har ett mycket tunt argument när han säger att en indexreglering — inflationsverkningarna kan man ju f.ö. justera varje år genom att ändra skatteskalorna — och ett införande av indirekta skatter skulle underlätta avtalsrörelsen. Nej, det finns inget skäl för att införa indexreglering. Bo Lundgren har ju själv erkänt att ni inte accepterar skatteskalorna och att ni vartenda år framåt i tiden kommer att begära ändringar av skatteskalorna ända tills ni får en 50-procentig marginalskatt. Om ni nu måste ändra skatteskalorna, varför kan ni då inte ändra alltihop på en gång? Varför skall ni ha en del bundet i ens.k. indexskala, som har fått så besvärande verkningar i år när det gäller de högsta inkomsttagarna?

Herr talman! Det gällande skattesystemet behöver i grunden förändras, och det har väl också den här debatten gett ganska klara exempel på. Men att så här i slutet av 1978 debattera och besluta om skatterna för 1979 tjänar naturligtvis bara dem som inte vill ha någon egentlig förändring. För hur skall man praktiskt kunna genomföra beslut som fattas ett par veckor innan de skall komma att verkställas, om nu besluten är av mer genomgripande karaktär? Utskottets sätt att behandla de genomgripande förändringar som vpk föreslagit och valet av tidpunkt för skattedebatten omöjliggör ett genomförande till det kommande skatteåret. Från vpk:s sida anser vi att det är nödvändigt med en annan skattepolitik. En skattepolitik som omfördelar skattetrycket. En politik som underlättar för de sämst ställda. En politik som, till skillnad mot den borgerliga regeringens, underlättar för dem med små eller medelstora inkomster och i stället ökar trycket på stora inkomster, förmögenheter, spekulationsvinster, bolag och andra arbetsfria inkomster. Med skattepolitiken kan viljeinriktningen i politiken uttryckas. Den övervältring av skattetrycket som ägt rum under de borgerliga regeringarnas tid har klart drabbat de sämst ställda i samhället. De värst drabbade är låginkomsttagarna, barnfamiljerna och pensionärerna. Här har viljeyttringen visat på vems sida de borgerliga partierna står. Allt fagert tal från folkpartiet om att man vill ta vara på de sämst ställdas intressen har aldrig varit trovärdigt. De som eventuellt ändå har haft förhoppningen att man skulle göra det måste, efter dessa dryga två år med en folkpartistisk budgetminister, ha övertygats om motsatsen. De förändringar som skett i skattesystemet har tydligt varit till fördel för de bäst ställda och till nackdel för de övriga. Sänkningar av arbetsgivaravgifterna, indexreglering av skatteskalorna, höjningar av momsen och den förda svångremspolitiken står som illavarslande milstolpar på den borgerliga politikens krokiga väg. Men de borgerliga partierna står inte ensamma när det gäller att omfördela Nr 54 samhällets intäkter till företagen. Den socialdemokratiska politiken har Torsdagen den genom åren med rätta kritiserats för sin företagsvänlighet. Det var under den — 14 december 1978 socialdemokratiska regeringens tid som skattetrycket ökade på de vanliga inkomsterna och som gåvopolitiken och politiken med subventioner till bolagen iscensattes. Det var under den socialdemokratiska regeringens tid som den högst orättvisa mervärdeskatten infördes. Det var under den socialdemokratiska regeringens tid som kommunalskatterna sköt i höjden och försköt effekterna av progressiviteten i skatteskalan. Det var under den socialdemokratiska regeringens tid som avdragssystemet utvecklades till att bli det verkliga instrumentet för att slippa undan skatt, oavsett om det var bland höginkomsttagarna eller bolagen, oavsett om det var bland spekulanter eller andra med arbetsfria inkomster. Det är på den inslagna vägen som borgarpartierna har fortsatt och kraftigt ökat ojämlikheten. Till socialdemokratins försvar måste ändå anföras att de med andra medel försökte att jämna ut effekterna av det orättvisa skattesystemet. Med en annan inriktning av skattepolitiken, med en annan inriktning av hela den ekonomiska politiken, med en annan ideologisk inriktning hade ingrepp kunnat åstadkommas som på ett avgörande sätt hade lett till en utjämning i samhället. Men en sådan inriktning måste gå ut på kraftiga ingrepp i storfinansens, storkapitalets, möjligheter till ekonomiska transaktioner och styrningar. Hur en sådan politik skall utformas har vpk vid flera tillfällen visat. Det räcker inte med marginella förändringar i skatteskalor, kortsiktiga förändringar av avdragssystem eller andra tillfälliga omfördelningar. Det fordras en genomgripande förändring av hela skattesystemet, inriktad på att underlätta för de sämst ställda i samhället. Det finns de som har sagt att det måste löna sig att arbeta, och jag kan hålla med om det. För att åstadkomma det behövs en sådan inriktning på politiken att de som jobbar ihop sin försörjning i viss utsträckning skall ha lättnader på bekostnad av dem som inte jobbar ihop sina inkomster men försörjer sig gott ändå. Med det menar jag att de arbetsfria inkomsterna, spekulationsvinsterna, bolagsvinsterna m.m. skall bära en avsevärt större andel av skatterna till samhället än vad som nu är fallet. En övergång till produktionsbeskattning, en skärpning av skatten på stora förmögenheter, ett slopande av 80/85 procentsregeln, en höjning av skatten på arv och gåvor med i genomsnitt 50 96 och en skärpning av realisationsvinstbeskattningen gör det möjligt att uppnå en del av dessa effekter. En produktionsbeskattning bör baseras på omsättningen, energiförbrukningen och behovet av råvaror men framför allt differentieras efter graden av samhällsnytta i produktionen. En sanering av den enorma avdragsdjungeln är också nödvändig. Slopande av sparavdraget, slopande av representationsavdraget, slopande av rätten att göra avdrag för underskott i en förvärvskälla från inkomsten i en annan förvärvskälla, begränsning av ränteavdragen så att sådant medges för räntor på ett skuldbelopp på maximalt 200 000 kr.

Möjligheten att göra avdrag för underskott i en förvärvskälla från inkomsten i en annan förvärvskälla används i stor utsträckning av höginkomsttagare eller personer med arbetsfria inkomster för att kunna komma ifrån beskattning. Det är ett sätt som i stället för att vara tillåtet borde betraktas som synnerligen kriminellt. Det medför spekulationer och förmögenhetsökningar som gagnar ett fåtal människor. Detta liksom möjligheten att göra avdrag för räntor på skuldbelopp upp till en praktiskt taget obegränsad nivå måste betraktas som skatteflykt och inte, som nu, som en sport, där det gäller att komma undan med så mycket av inkomsterna som möjligt. Att det bara rör sig om manipulationer bevisas ganska väl av att många av dem som taxeras med noll kronor i inkomst lever i högönsklig välmåga i stället för att, vilket vore naturligare, svälta. En begränsning av avdragsrätten enligt det förslag som vpk har lagt fram motverkar möjligheterna till sådan skatteflykt. Avdragssystemet kulminerar i orättvisa med det sätt varpå avdragen görs. De som har höga inkomster får större skattelättnader än de med låga inkomster, även om avdragsbeloppet är detsamma. Låt mig ta ett exempel. En metallarbetare tjänar 50 000 kr. på ett år och har en faktisk resekostnad på 2 000 kr. En läkare eller annan höginkomsttagare tjänar 150 000 kr. och har samma faktiska resekostnad på 2000 kr. Det innebär en skattelättnad för metallarbetaren med ungefär 1 100 kr. och för läkaren med ungefär 1 700 kr. för samma faktiska resekostnad. Läkaren/höginkomsttarens resor är väl inte mer värda än metallarbetarens motsvarande resor? Men så slår det nuvarande systemet när det gäller avdrag. Från vpk:s sida har vi föreslagit att denna metodik skall förändras så att det blir samma skattelättnad för samma kostnad oavsett vilket inkomstskikt man tillhör. Detta kan lösas på så sätt att avdraget omräknas efter en viss procentsats av beloppet och att avdraget sker direkt från skatt. En sådan metod i kombination med ett avdragstak skulle välkomnas av det stora flertalet människor här i landet. En övergång till en progressiv statskommunal enhetsskatt skulle jämna ut olikheterna i kommunalskatterna och göra den kommunala servicen lika värd till samma pris i hela landet. Den skulle dessutom undanröja den svåra ekonomiska situation som kommunerna befinner sig i. Många ställer sig med rätta frågan varför den kommunala servicen är så dyr i en kommun och så mycket billigare i en annan. Svaret på den frågan är att skattekraften är olika, beroende på vilken grupp människor som bebor kommunen. Den inomregionala skatteutjämning som riksdagen tidigare har beslutat om för Stockholms län är ett uttryck för att dessa ojämnheter behöver undanröjas. Men utjämningen får inte begränsas till inomregionala utjämningar utan måste gälla för alla kommuner i hela landet. Det skulle också möjligen utjämna en Nr 54 del av den segregering som nu förekommer i framför allt vissa kommuner. En annan åtgärd för att omfördela skattetrycket till de vanliga inkomsttagarnas fördel är att slopa momseffekten på livsmedel. Jag ber skatteutskottet notera att jag talar om momseffekten på livsmedel. En del av denna effekt är redan undanröjd genom subventioner av baslivsmedel, och vi har i och för sig inte motsatt oss en sådan lösning. Det viktigaste är att momseffekten på de varor som är nödvändiga verkligen försvinner. Vilken metod som används är mindre intressant. Momsen är till sin karaktär regressiv, dvs. den drabbar hårdare en låginkomsttagare, som måste konsumera hela eller största delen av sin inkomst för dagligvaror, än en höginkomsttagare. Ökar momsen ökar klyftorna ännu mer. I skatteutskottets betänkande görs ett av de kvalificerade krumsprång som vi har fått vänja oss vid under de senaste åren. Där säger utskottet att någon standardförbättring inte kommer till stånd vid slopande av momseffekten på livsmedel. Det är sannerligen ett besynnerligt påstående. Om den nuvarande momseffekten på ca 10 96 på matvaror togs bort, skulle det väl ändå öka utrymmet för standardförbättringar för de enskilda människorna. Framför allt skulle det öka utrymmet för standardförbättringar väsentligt för barnfamiljer, pensionärer och låginkomsttagare. Men en sådan förbättring ligger inte i linje med de borgerligas synsätt när det gäller den stabiliseringspolitik som Nils Åsling m.fl. tidigare har talat om. Den privata konsumtionen skall hållas tillbaka till förmån för ytterligare stöd till den exporterande privata industrin, den industri som hela tiden flyttar pengar och jobb från Sverige till länder där större profiter kan skapas, gärna till länder som regeras av fascistiska militärjuntor. Jag skall också ta upp de förslag till förändring av skatteskalorna som föreslagits i regeringspropositionen och som möjligen kan karakteriseras som kortsiktiga lösningar. Den folkpartistiska regeringen vidhåller indexregleringen av skatteskalan. Ja, den föreslår också att sjömansskatten skall behandlas på samma sätt. Indexregleringen — eller inflationsskyddet som det egentligen kallas — är en teknik som gynnar de högre inkomsttagarna. Det har också klart och tydligt framgått av den tidigare debatten. Det är i de höga inkomstskikten man ger de stora skattelättnaderna, till dem som redan med det orättvisa avdragssystemet tagit åt sig stora fördelar på andras bekostnad. Budgetminister Mundebo har vid flera tillfällen påstått här i kammaren att inflationsskyddade skatteskalor är fördelningspolitiskt neutrala. I verkligheten är det en stor och kvalificerad bluff. När förslaget till inflationsskyddade skatteskalor kom, förklarade budgetministern att det i framtiden inte skulle vara nödvändigt med förändringar av skatteskalorna. Vi sade den gången att det kommer ändå att ske, och det har ju visat sig redan i år. Regeringen ansåg sig tvungen att rubba skattesatsernas inbördes relationer. Det enda som kvarstår av argumenten för en indexreglerad skatteskala är att de höga inkomstskikten skall ha de största skattelättnaderna. I dessa skikt vill 119 de borgerliga partierna tydligen inte ha någon begränsning när det gäller att öka utrymmet för privat konsumtion. Det är bara personer med små inkomster som skall ha en mycket liten konsumtionsökning. Vänsterpartiet kommunisterna yrkar därför att indexregleringen skall slopas så att det går att omfördela till dem som bättre behöver förbättringar än de med inkomster på 100 000 kr. och däröver. Från vpk:s sida har vi i konsekvens med detta föreslagit en extra skattereduktion om 1 000 kr. för inkomster mellan 30 000 och 70 000 kr., med en avtrappning före och efter. På det viset skulle de som bäst behöver lättnader också få det. Vi har vidare lagt fram förslag om ett tak för kommunalskatterna. Man kan naturligtvis gå till väga på olika sätt, men vi har funnit vårt förslag vara möjligt att använda till dess att vi kan införa den progressiva statskommunala enhetsskatten. Ett ingrepp mot de stigande kommunalskatterna är ytterst angeläget. De kommunala skatternas proportionella karaktär gör att dessa skatter drabbar låga och höga inkomster lika. Därför är det nödvändigt att begränsa dessa skatter. De fattigaste kommunerna, de med de högsta kommunalskatterna, har som regel också skattebetalare i de lägsta inkomstskikten. De har oftast den sämsta skattekraften. Det är framför allt dessa kommuner som behöver stöd. De förslag till stimulans av näringslivets investeringar som framförts kan vi från vpk inte ställa upp på. Stimulanserna, som påstås vara temporära, har alltmer antagit formen av permanenta stimulanser. Därigenom överförs ytterligare medel från skattebetalarna till det privata näringslivet. Stimulanser och subventioner måste sättas in i ett annat ekonomiskt sammanhang. Slutligen vill jag beröra förslaget om att ytterligare förbättra pensionärernas situation. I detta läge har vpk funnit det angeläget att förbättra för pensionärerna genom att de får möjlighet till en skattefri sidoinkomst om 1 000 kr. utöver folkpension och pensionstillskott. Vpk ställer inte upp i den reaktionära kören som gör sig gällande i fråga om pensionärernas standardeller värdesäkring. För oss står det som en självklarhet att de sämst ställda i samhället — och dit hör pensionärerna — skall ha förbättringar i sin standard oavsett hur utvecklingen i övrigt ser ut. Det ligger i den utjämnande politik som vpk står för men som kritiseras och ifrågasätts av flera fackliga ledare. Folkpensionärerna har under de s.k. goda åren halkat efter i allra högsta grad, men då höll kritikerna tyst. När sedan reallönesänkningen blev ett faktum har dessa fackliga ledare gått till angrepp mot pensionärerna för att de genom basbeloppshöjningen erhållit något mer än de i produktionen stående. Inte ett ord nämns om den eftersläpning som tidigare var faktum.

Herr talman! Emot propositionen 1978/79:50 var det endast i begränsad omfattning som vi från centerns sida hade invändningar. Det gällde framför allt behovet av åtgärder för att stimulera konsumtionen och inriktningen av Nr 54 dessa åtgärder. Endast med rätt hårda metoder har det varit möjligt att få ett Torsdagen den rimligt grepp på inflationsutvecklingen, en utveckling som under hela 1970 14 december 1978 talet varit ett hot mot vår ekonomi, både på kort och längre sikt. Därför är det nödvändigt att nu insatta stimulansåtgärder får en begränsad omfattning så att inte den uppnådda stabiliteten undergrävs. Vad som föreslås i fråga om höjning av barnbidragen, studiestöd, folkpensionärernas beskattning, underhållsbidragens höjning etc. samt uppräkning av skattereduktionen från 400 till 560 kr. stöds av centerpartiet. Däremot yrkade vi i partimotionen avslag på propositionens förslag om justering i den statliga skatteskalan nu och begärde i stället ett samordnat skattepolitiskt förslag, där kommunalekonomiska utredningens förslag skulle spela en framträdande roll, till vårriksdagen 1979. Vi ställde oss bakom det av tidigare riksdag fattade beslutet om indexreglering av den statliga skatteskalan och förmenar att detta utgör en garanti för att ingen får skattehöjning så länge realinkomsten inte ökar. Den finansiella situationen är sådan att även indexregleringen av skatteskalan, och därmed en utebliven skärpning av den statliga beskattningen, får finansieras med ökad upplåning. Men att därutöver låna till en skattesänkning ansåg vi betänkligt. Det är alldeles givet att skattetrycket är mycket hårt, alltför hårt enligt vårt förmenande. Men uttag av skatter är ju inget självändamål, de är avsedda att finansiera de utgifter som beslutas. Trots det hårda skattetrycket ökar utgifterna i snabbare takt än skatteinkomsterna. Av de direkta skatterna är två tredjedelar kommunalskatt, en tredjedel statsskatt, och för alla inkomsttagare under hundratusen kronors inkomst är kommunalskatten den större skattedelen. Trots den nuvarande skatteutjämningen, som skulle eliminera en väsentlig del av bristen på skatteunderlag i de skattesvagare kommunerna, är skillnaderna i kommunal utdebitering mycket betydande. Det torde under 1979 röra sig om 7 å 8 kr. mellan den kommun som har den högsta skatten och den som har den lägsta. Och ändå har säkerligen kommunerna med de högsta utdebiteringarna inte någon hög standard. Vi hälsar med tillfredsställelse skatteutskottets redovisade uppfattning på s. 37 och 38 i betänkandet nr 19: ”Enligt utskottets uppfattning bör marginalskatterna på sikt sänkas, vilket också skatteutredningen föreslagit. Samtidigt är det av vikt att inte nu binda sig för skattelättnader av sådan omfattning att man försvårar genomförandet av kommunalekonomiska utredningens förslag. Som framhålls i motionen 1978/79:94 innebär detta utredningsförslag en väsentligt utökad kommunal skatteutjämning och andra åtgärder för att skapa större rättvisa både mellan kommunerna inbördes och i fråga om kostnadsfördelningen mellan stat och kommun. Detta återverkar i sin tur också på de kommunala utdebiteringarna och därmed på marginalskatten, något som kan skapa avsevärda lättnader i skattetrycket inte minst för de lägsta inkomsttagarna. Enligt utskottets uppfattning bör åtgärder av detta slag prioriteras vid det fortsatta arbetet. Det är samtidigt av vikt att man inte nu vidtar alltför långtgående åtgärder som rubbar förutsättningarna för kommande ställningstaganden till dessa frågor under 121 Från centern har vi alltså ställt oss kritiska mot marginalskattelättnader nu men har i strävandena att få en majoritetslösning med så försiktiga stimulanser som möjligt i nuläget kunnat stödja vissa justeringar i marginalskatteskalan. Till sin omfattning innebär detta en halvering jämfört med förslagen i propositionen.

Alltså: Sänker man de direkta skatterna måste man höja de indirekta skatterna i motsvarande mån, så att inte statens inkomster försämras. Beträffande stimulanserna på investeringssidan har utskottsmajoriteten gått något längre än propositionen i det avseendet att man föreslår att avdragen även på byggnadssidan skall få ersättas med investeringsbidrag, då avdrag ej kan utnyttjas. Det är ju i princip samma system som gäller för investeringar i maskiner. Vidare föreslår vi att stimulans skall kunna utgå även till företag som uppför industribyggnad för uthyrning. Vi menar att båda dessa åtgärder är välmotiverade. Inte minst gäller detta om vi tar hänsyn till att svenskt material och svenska arbetsinsatser garanteras ingå helt eller delvis vid uppförande av industribyggnader. När det däremot gäller maskininvesteringar ges naturligtvis stöd även om investeringarna är helt baserade på inköp av importerade maskiner. Jag går sedan över till att göra några reflexioner beträffande indexregleringen av skatteskalan. Jag menar att debatten, vare sig man talar för eller emot indexreglering, egentligen är kraftigt överdriven. Man överdriver både betydelsen och verkningarna av indexregleringen av skatteskalan. Jag ser för min del saken så — och på det viset har vi sett detta inom centerpartiet — att det ju inte är fråga om någonting annat än att vi garanterar ett oförändrat skattetryck vid en oförändrad realinkomst, om inte några andra beslut fattas. Man skall inte behöva laborera med justeringar av skatteskalan varje år. Under tidigare år ville man i betydande utsträckning kalla dessa justeringar för skattesänkningar, när de i själva verket utgjordes av justeringar som gjorts med hänsyn till penningvärdeförsämringen i huvudsak. De var bara en anpassning till penningvärdesförändringar.

Om man vill öka skattetrycket eller sänka detsamma generellt är det nog enklast att göra det när vi varje år i riksdagen fastställer vilken uttagsprocent vi skall ha i den statliga beskattningen. Denna uttagningsprocent har ju nu under en mycket lång följd av år inte förändrats, men man skulle mycket väl kunna återgå till det inte så ovanliga system man använde förr genom att ha olika procenttal beroende på hur man bedömde behovet.

Går vi litet längre i perspektivet bakåt kan det ju sägas att skattetrycket är högt i alla kommuner. Det är inte mer än ett tiotal år sedan som det högsta kommunala uttaget låg på 22-23 kr. Numera har vi ingen kommun som har så låg skatt. Alla ligger över den gränsen. Genomsnittligt börjar vi närma oss de 30 kronorna. Man frågar sig om man uppnår någon vidare utjämning genom att ge en viss procent i återbäring av kommunalskatten. Erik Wärnberg tog ett exempel. En 60 000-kronors inkomsttagare skulle få 400 kr. mera i skatteåterbäring i den kommun som har det högsta skatteuttaget än i den kommun som har det lägsta. Skillnaden mellan det högsta och det lägsta skatteuttaget ligger på omkring 3 000 kr. i det inkomstläget. Om vi skall få en ordentlig skatteutjämning på kommunalskattesidan, får man gå helt andra vägar. Jag hoppas att detta skall kunna lösas eller åtminstone att vi tar ett rejält steg åt det hållet när prövningen av kommunalekonomiska utredningens förslag kommer att ske till våren. Bo Lundgren redovisade reservationen om införandet av en marginalskattespärr. Utskottsmajoriteten har i betänkandet konstaterat att tanken på införandet av en marginalskattespärr har framförts reservationsvägen i 1972 års skatteutredning. Ett sådant förslag kommer väl troligen också i någon form att bli föremål för riksdagens behandling till våren i samband med att, som vi antar, regeringen lägger fram sina förslag till förändringar i skattelagstiftningen över hela fältet, baserade på betänkandena från kommunalekonomiska utredningen, 1972 års skatteutredning och företagsskatteberedningen. Låt mig i alla fall göra följande reflexion i frågan om en marginalskattespärr. Om vi finge en utjämning av de kommunala utdebiteringarna, så att de värsta skattetopparna i kommunerna kapades, skulle behovet av en marginalskattespärr bli väsentligt mindre.

för den enskilde kommunalskattebetalaren. Om man går ned ett stycke och sätter spärren vid 22 kr., innebär det att staten skulle få betala alla delar av kommunalskatten som ligger över 22 kr. per skattekrona på inkomstdelar över 100 000 kr. Det är visserligen riktigt att en del av inkomsten för alla berörda höginkomsttagare skulle drabbas av den skärpta kommunalskatten, men det är ändå så att de som inte kommer upp i de inkomster som det här gäller blir drabbade på hela sin inkomst av kommunalskatteskärpningarna medan höginkomsttagarnas inkomster bara skulle drabbas till en begränsad del. Med en sådan ordning skulle man kunna fortsätta att höja kommunalskatterna undan för undan utan att åtminstone de högre inkomsttagarna skulle ha 123 något större intresse av en kommunalskatteutjämning, eftersom utfallet härav för dem är eliminerat, medan kommunalskattehöjningarna slår mycket hårt på de lägre inkomsttagarna. Jag tror visserligen att man kan diskutera något slags marginalskattespärr men menar att man får angripa det problemet på ett helt annat sätt än vad som här angivits. Tommy Franzén anförde en hel rad i och för sig mycket intressanta synpunkter, som skulle vara väl värda en belysning. Men huvuddelen av det skattepolitiska program som han utvecklade får behandlas under våren i samband med att vi har att se över hela skatteproblematiken. De delar som nu brutits ut är i själva verket ytterst begränsade. Den statsskatteförändring som föreslås skall såvitt jag kan bedöma inte i första hand betraktas som ett försök att förbättra skatteskalan utan i stället närmast ses som ett led i ansträngningarna att stimulera ekonomin. Det förslag som utskottsmajoriteten här ställt sig bakom innebär i själva verket en mycket blygsam justering av skatteskalorna. Jag tror inte heller att vi till våren kan komma särskilt långt därvidlag. Jag vill understryka vad jag åberopat i utskottsmajoritetens skrivning, nämligen att man på den punkten måste prioritera kommunalekonomiska utredningens förslag. Man måste, innan man kan åstadkomma marginalskattesänkningar i någon större omfattning, först försöka genomföra väsentliga delar av dessa förslag. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan på samtliga punkter i dess betänkande nr 19.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par randanmärkningar med anledning av Alvar Anderssons inlägg. Jag tror att Alvar Andersson något underskattar betydelsen av indexreglering — både dess positiva och dess negativa verkan. Jag har sett en utredning som visat vad resultatet av skatteomläggningarna under 1970-talet skulle ha blivit om vi hade haft en indexreglering under de åren. Denna utredning visar att det skulle ha blivit förändringar åt båda hållen på tiotusentals kronor och att de små inkomsttagarna hade fått betydligt större skattehöjningar än de stora inkomsttagarna. Nu kan naturligtvis Alvar Andersson säga att detta kan rättas till genom att man ändrar skatteskalorna. Jag medger att det är riktigt. När vi nu i fortsättningen skall ha indexreglering, som inte får rubbas, kan det i framtiden bli fråga om ändringar i beskattningen som man kanske skulle ha velat utforma på ett helt annat sätt. Sedan inkasserar jag med glädje den erkänsla som Alvar Andersson gav förslaget om kommunalskatteavdraget, vilket ändå är en liten början till en kommunal skatteutjämning för enskilda människor. Han håller med mig om att ett kommunalt skatteavdrag skulle ge 400 kr. i de vanligaste inkomstlägena. Men samtidigt säger Alvar Andersson att det kan bli fråga om skattelättnad på 3 000 kr. i stället för 400 kr. Jag medger också att det är riktigt. Men man rättar i alla fall till detta något med 10-15 96. Det är en bit på vägen. Jag inkasserar som sagt Alvar Anderssons erkänsla i detta avseende.
Nr 54 Herr talman! Alvar Andersson ansåg att det var intressanta synpunkter. Torsdagen den Jag utgår ifrån att han menar att det var intressanta förslag som vi presenterat 14 december 1978 i skatteutskottet. Jag får också hoppas att Alvar Andersson fortsättningsvis tycker att förslagen är intressanta och beaktansvärda så att han kan ta ställning för förslagen i en framtid. När det gäller det lämpliga i att behandla dessa förslag i vår kan man vända på det hela och säga att under den borgerliga trepartiregeringen, där Alvar Anderssons parti också var med, så bröt man ut vissa bitar som man ansåg angelägna, t.ex. frågan om stimulansåtgärder och frågan om inflationsskyddet. För oss som har en annan värdering när det gäller fördelningen av skattetrycket hade det naturligtvis varit mycket angelägnare att få bort exempelvis hela det orättvisa paketet om avdragen och få en skattepolitik som underlättar för kommunerna. Det hade varit en riktigare politik att bryta ut de bitarna än att bryta ut inflationsskyddade statsskatteskalor. Alla de här frågorna har varit uppe under ett par års tid. Detsamma gäller frågan om momsen på mat eller momsen på livsmedel. Här skulle det naturligtvis ha varit intressant om Alvar Andersson och hans parti mera hade fördjupat sig i dessa synpunkter och haft möjlighet att långt tidigare ta ställning för att minska momseffekten. Vad jag kan förstå av Alvar Anderssons resonemang beträffande kommunalskatterna och förändring av dem, så måste det ligga i centerpartiets intresse att i första hand få bort momseffekten på livsmedel. Det gäller i alla fall de grupper som vi slår vakt om, och som jag tyckte mig förstå att Alvar Andersson ville värna om med sitt resonemang om kommunalskatterna.
Herr talman! Vad indexregleringen hade betytt om vi hade haft en indexreglerad skatteskala under de senaste tio åren är inte särskilt svårt att räkna ut. Men det är ganska ointressant, för det förutsätter att man inte skulle ha gjort några ändringar i uttagsprocenten. Det har jag mycket svårt att tänka mig att man inte skulle ha gjort. Jag vill på nytt understryka att även om man har indexreglering på skatteskalan innebär det inte att skalan ligger fast vad gäller uttagsprocenten hur länge som helst, men man skulle inte behöva göra ändringar varje år. Det är ju det som skulle utgöra vinsten. Jag kan gärna säga att den konstruktion vi har med basenheter kanske innebär att man i alla fall får ändra författningen varje år — jag är inte riktigt säker på det. Med den konstruktion vi hade ursprungligen på utredningsstadiet skulle vi inte ha behövt ändra författningen varje år, men med det beslut riksdagen fattade lär man få göra det. När det gäller kommunalskatteavdraget är det rätt underligt att ingen socialdemokratisk skatteutredare i skatteutredningen föreslog att man skulle gå in för den metod som har lanserats i anslutning till denna proposition. Jag skulle bli ganska förvånad om man återkommer med det förslaget när vi skall ta ställning till kommunalekonomiska utredningens förslag. Jag tvivlar på 125 det. Det är i och för sig ganska intressant, men jag tror ändå inte att det är den riktiga metoden när man skall åstadkomma skatteutjämning. Tommy Franzén talade om momsen på mat. Den har ju diskuterats utomordentligt grundligt i flera utredningar. Den har varit uppe i riksdagen i olika sammanhang, och riksdagen har med överväldigande majoritet slagit fast att tekniskt sett är det nuvarande systemet det allra bästa. Man har en generell moms, man ger rabatter, man förbilligar och subventionerar väsentliga delar av livsmedlen. Man subventionerar i betydligt större utsträckning än vad en sänkning av momsen skulle göra. Sammanlagt utgör väl de livsmedelssubventionerna i det närmaste lika mycket som momsen på mat skulle utgöra om vi hade den i stället. Vi kan naturligtvis inte ha båda delarna.
Herr talman! Om Alvar Andersson hade studerat vad vi säger i vår motion, där vi vill få bort momseffekten, skulle han finna att vi inte har motsatt oss möjligheten att subventionera bort hela momseffekten på mat. Man kan konstatera att ungefär hälften av momsen i dag är subventionerad beträffande vissa baslivsmedel och vissa andra nödvändighetsvaror. Men vad vi menar är att hela momseffekten på 20,63 96 skall subventioneras bort. De människor som har det sämst ställt här i landet, som har de lägsta inkomsterna, tvingas faktiskt att använda hela eller absolut största delen av sin inkomst enbart till mateller andra förnödenheter. Det är naturligtvis i första hand för dem som vi vill få bort den här effekten. Om således Alvar Andersson hade läst motionen skulle han ha funnit att det inte är någon teknisk fråga när det gäller att differentiera själva momsen som är det väsentliga. Det väsentliga är att man får bort momseffekten, och det kan man åstadkomma genom att subventionera bort den effekten på livsmedel.
Herr talman! Jag skulle tro att det för många familjer, särskilt för barnfamiljerna, skulle innebära en besvikelse om man principiellt slopade momsen på mat och i stället tog ut fulla priset på t.ex. mjölk och sådana varor. Här sägs att man bör ta bort momseffekten på hela livsmedelssektorn.

Men vi kommer att få tillfälle att diskutera de här frågorna till våren.

Herr talman! Alla år utom ett under 1970-talet har det blivit nödvändigtatt — Torsdagen den justera den statliga inkomstskatteskalan. De årliga justeringarna har visat att 14 december 1978 vårt nuvarande skattesystem, uppbyggt under 1950 och 1960-talen, inte är anpassat till de påfrestningar som den ekonomiska utvecklingen medfört och kommer att medföra. Det är därför regeringens avsikt — såsom budgetminister Ingemar Mundebo officiellt har sagt och som han något berör i sin proposition 1978/79:50 — att återkomma under våren 1979 med ett långsiktigt inriktat och allomfattande reformprogram för vår beskattning. Statsministern har också meddelat sin avsikt att inbjuda berörda parter till överläggningar om den framtida skattepolitiken. Skatteutskottets föreliggande betänkande 1978/79:19 skall därför ses såsom ett skatteändringsförslag för att tillfredsställa behovet av justeringar endast för år 1979. Betänkandet innehåller i stort ett begränsat marginalskattesänkningsförslag, baserat på den 1977 beslutade inflationsskyddade skatteskalan. Inflationsskydd föreslås från 1979 bli infört även på den särskilda skattereduktionen. Vidare innehåller betänkandet en höjning av avdragsbeloppet för underhållsbidrag till barn, bibehållandet av avdragsrätten för vissa arbetskläder samt en höjning av det extra avdraget för folkpensionärer så att grundpensionen och en sidoinkomst på ca 4 900 kr. blir skattefri. Beträffande dessa tre senare åtgärder är utskottet enigt. Slutligen innehåller betänkandet förslag till skatteuppgörelse för att stimulera investeringsviljan inom företagen och för att öka dessas möjligheter till kapitalanskaffning. Dessa båda förslag har närmare berörts av Alvar Andersson och Bo Lundgren. En av de genomgripande reformer som behövs för framtiden har redan genomförts i vårt skattesystem. Inflationsskyddet av inkomstskatteskalan måste ses som det första steget i ett långsiktigt skattereformprogram. Genom inflationsskyddet har en grundläggande svaghet i vårt nuvarande skattesystem rättats till. Inflationsskyddet hindrar att inkomstskatten automatiskt skärps varje år i takt med penningvärdets förändring, För att ytterligare förbättra inflationsskyddet har budgetministern i propositionen 50 föreslagit att även den särskilda skattereduktionen på 400 kr. skall följa basenhetens utveckling och alltså bli skyddad mot inflationens urholkning av beloppet. Inflationsskyddet har i olika sammanhang blivit föremål för missförstånd och kanske också för misstolkningar. Låt mig därför helt kort få upprepa de fördelar som ett inflationsskydd av skatteskalan medför. 1. Vid oförändrade skatteregler medför inflationen en fortgående skatteskärpning. En medborgare som får en inkomstökning precis motsvarande penningvärdets förändring får en skärpning av beskattningen och därmed lägre realinkomst, om skatteskalan inte är inflationsskyddad. 2. Med inflationsskydd får alla medborgare oavsett inkomstnivå behålla samma relativa skattetryck, dvs. just det skattetryck som riksdagen har beslutat. 3. Utan inflationsskydd får penningvärdets slumpmässiga förändringar avgöra, om en medborgare skall få skatteskärpning eller ej och om 127 skatteskärpningen skall bli större eller mindre, dvs. inflationen bestämmer skattetrycket — inte riksdagen. 4. Med inflationsskydd ges skatteskalan en varaktighet, som arbetsmarknadens parter har glädje av när det gäller att överblicka konsekvenserna av fleråriga löneavtal. Inflationsskyddet medverkar således i löneförhandlingarna till att bromsa lönekraven, eftersom löntagarna inte behöver begära kompensation för automatiska skattehöjningar. Det blev ju också möjligt att göra ett tvåårsavtal våren 1978, bl.a. tack vare inflationsskyddet. 5. Slutligen kan med inflationsskydd av inkomstskatteskalan klart visas för medborgarna hur mycket av deras skatteförändringar som är en direkt följd av penningvärdets fall och hur mycket som är av riksdagen beslutad skattesänkning. Som bekant kallades de provisoriska skattejusteringar som årligen gjordes före inflationsskyddets införande för skattesänkningar, fastän det i betydande omfattning inte rörde sig om verkliga skattesänkningar utan om en anpassning av skatteskalan till penningvärdets fall. Det är f. ö. mycket lättare för regering och riksdag att gå in och göra ändringar i en inflationsskyddad skatteskala än i en icke inflationsskyddad sådan, då det klart framgår hur mycket penningvärdets förändring påverkat skatteskalan och hur stora politiskt motiverade ändringar som kan behöva göras. Det har sagts att inflationsskyddet av skatteskalan är orättvist. Man har påstått att högre inkomsttagare på grund av inflationsskyddet får större skattesänkningar än lägre inkomsttagare osv. Sådana påståenden är felaktiga. Låt oss se på påståendet om orättvisan. Kan det vara orättvist att inkomstskatten för varje inkomstnivå utgår med just den procentsats som riksdagen har beslutat? Det är ju faktiskt så, att det är avsaknaden av inflationsskydd som är orättvis, då penningvärdets förändringar helt slumpmässigt och helt utan riksdagsbeslut avgör beskattningens nivå. Låt oss se på påståendet om större skattesänkningar för högre inkomsttagare m.m. Inflationsskyddet ger inga skattesänkningar över huvud taget. Jag ber att på tal om inflationsskyddet få citera TCO-Tidningen 20/78: ”Man ska dock vara klar över att man då laborerar med uteblivna skattehöjningar och inte skattesänkningar.” Faktum är att inflationsskyddet endast hindrar successiva skattehöjningar för alla inkomstnivåer. Inflationsskyddet ger samma relativa skattenivå för alla inkomstnivåer precis som skulle ha blivit fallet, om vi hade lyckats förhindra inflationen. Om vi hade lyckats förhindra inflationen, skulle ingen ha kommit på tanken att påstå att detta skulle ha medfört skatteorättvisor. Konsekvenserna av Erik Wärnbergs resonemang skulle bli att den största orättvisan vore att stoppa inflationen, eftersom de större löntagarna då tjänade mera på detta än de lägre. Sedan kan man naturligtvis diskutera om inflationsskyddet är riktigt uformat rent tekniskt. Budgetministerns förslag att från 1979 även inflationsskydda den särskilda skattereduktionen anser jag vara en icke oväsentlig förbättring. Även andra reformer beträffande inflationsskyddets tekniska utformning kan givetvis göras, när vi vunnit ytterligare erfarenheter av dess tillämpning. Låt mig slutligen slå fast att det är lika rättvist att införa ett inflationsskydd i Nr 54 skattesystemet som det är att ha ett inflationsskydd inom ATP-systemet. — Torsdagen den Beträffande marginalskatten vill jag säga att det är nödvändigt att på sikt — 14 december 1978 sänka denna för inkomsttagare i LO:s och TCO:s vanliga inkomstlägen. Lennart Bodström uttalade nyligen att regeringens skattesänkningsförslag Den ekonomiska hade en bra inriktning. TCO har f. ö. länge ansett att insatser på marginalskatteområdet är nödvändiga. Det hade bl.a. av den anledningen varit tillfredsställande att kunna genomföra en så pass omfattande marginalskattesänkning som den budgetministern föreslog i propositionen 1977/78:50. Allmänt sett var den dock begränsad, om man ser till det mål för sänkning av marginalskatteeffekten som skisserats, nämligen till totalt ca 50 96. Det rådde som bekant olika uppfattningar i de borgerliga partierna om hur stora konsumtionsstimulanserna kunde få bli 1979. Budetminister Mundebos förslag om marginalskattesänkningar rörde sig om ca 1 100 milj.kr., och moderata samlingspartiet framförde motionsvägen ett förslag på ca 1200 milj.kr., medan centerpartiet inte önskade ändra marginalskattesatserna utan ville avvakta den till våren kommande, mer omfattande skattepropositionen. Efter diskussioner enades folkpartiets och centerpartiets representanter i utskottet om en kompromiss som innebar dels en marginalskattesänkning från årsskiftet på ca 600 milj.kr., dels ett starkt understrykande i utskottets betänkande av behovet av fortsatta marginalskattesänkningar i det kommande långsiktiga skatteförslaget. På s. 37 i utskottsbetänkandet har vi folkpartister och centerpartister enats om att framhålla: ”Enligt utskottets uppfattning bör marginalskatterna på sikt sänkas, vilket också skatteutredningen föreslagit.” Marginalskattesänkningar måste ske på två ställen. Det gäller dels en sänkning av procentsatserna i den statliga inkomstskatteskalan, dels sänkningar av kommunalskatten, som ju är en procentuell skatt och som drabbar särskilt hårt i kommuner med låg skattekraft och hög kommunal skattesats — en orättvisa som måste rättas till. Synpunkterna från 1976 års kommunalekonomiska utredning bör därvid kunna beaktas. För alla med inkomst under ca 100000 kr. är kommunalskatten normalt större än den statliga inkomstskatten. Vi har därför i betänkandet starkt understrukit att båda dessa leds tyngd måste beaktas i den kommande långsiktiga skattepropositionen. Till sist skulle jag vilja säga några ord om skatteutskottets insats i detta sammanhang och massmedias beskrivning därav. Ord som ”skattestrid”, ”kampen om skatten” samt ordet ”kompromiss” använt i nedsättande betydelse har förekommit. För den som haft tillfälle att följa arbetet i skatteutskottet har beskrivningarna ibland varit överraskande — detta nästan alltid i negativ riktning. Vad som har förekommit är i stort sett två saker. 1. Det tog några dagar efter motionstidens utgång innan folkpartiet och centern kunde finna en kompromisslösning för marginalskattesänkningarna, en lösning som moderaterna nästan genast förklarade att de var beredda att stödja i andra hand. Därmed stod det klart att den borgerliga majoriteten skulle kunna skriva ett enigt majoritetsbetänkande. Ä 129 2. Eftersom socialdemokraternas motionsyrkande om skatterna för 1979 baserades på ett yrkande om upphävande av inflationsskyddet blev det nödvändigt att diskutera beslutsordningen i utskottet. Vi borgerliga krävde då att frågan om inflationsskyddets vara eller icke vara först skulle tas upp till omröstning. Eftersom det hade varit demokratiskt förkastligt att i och med en socialdemokratisk omröstningsförlust i fråga om inflationsskyddet utestänga socialdemokraterna från möjligheten att påverka utformningen av skatten för 1979 var det naturligt att efter omröstningen om inflationsskydd bereda socialdemokraterna tid för en omarbetning av sitt skatteförslag så att det utgick från samma bas som de borgerligas olika förslag, dvs. från en inflationsskyddad skatteskala. Diskussionerna i utskottet i dessa båda frågor ägde rum i den anda av kamratlighet och vilja till saklighet som brukar prägla utskottets arbete. Något som liknade ”strid” eller ”kamp” märkte jag inte. Förhandlingarna sköttes just så som de skall skötas i en situation som den föreliggande. Enligt min uppfattning kan skatteutskottets handlande i detta sammanhang sägas vara föredömligt för arbetssättet i en parlamentarisk demokrati. Jag känner mig frestad att uttala min uppskattning av kollegerna i utskottet och av dess ordförande i synnerhet. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till skatteutskottets hemställan i dess helhet och därmed också avslag på samtliga reservationer.